Herr talman! Den proposition som vi i dag behandlar har mycket kortfattade motiveringar, och därför inbjuder den inte heller till någon längre diskussion. Den motivering som anföres för en höjning av spritskatterna talar om ett återställande av anpassningen till den allmänna konsumentprisnivån. Men nu är de alkoholhaltiga dryckerna inte vilken konsumtionsvara som helst, och därför anmäler sig också andra synpunkter på denna fråga. Ehuru det egentligen inte har nämnts, saknar inte heller den statsfinansiella aspekten betydelse i det här sammanhanget. En annan aspekt som anmäler sig med största skärpa är den rent nykterhetspolitiska. Jag vågar påstå att det är den som har det största värdet i denna debatt. Riksdagen bär ju ansvaret för den nykterhetspolitiska situationen, sådan den utvecklat sig efter de åtgärder som riksdagen vidtagit. De rapporter som på senare år har kommit från läkarvetenskapen och även från andra håll är mycket allvarliga och nedslående, och det talar för att vi i dag bör se den här frågan med större allvar än vad vi kanske gjort tidigare just ur den nykterhetspolitiska aspekten. Jag skall inte alls ta upp någon debatt om den sidan av saken i dag, ty i denna fråga liksom i nästan alla andra pågår ju en utredning. När utredningen kommer fram till något resultat vet man inte, men då vi i dag skall ta ståndpunkt i den föreliggande frågan, så bör vi också beakta den effekt som prishöjlingar har ur nykterhetspolitisk synpunkt. Under alla förhållanden måste en av de huvudsakliga faktorerna i nykterhetspolitiken vara att hålla tillbaka konsumtionen, och det kan man göra via prishöjningar. Mittenpartierna har därför i sin reservation velat gå ett steg längre än vad finansministern gjort i fråga om skatteökning. Vi motiverar vårt förslag med att det gäller att återställa relationen mellan inkomstutvecklingen och spritpriserna, om man inte skall skapa gynnsamma förhållanden för ökad konsumtion. Herr talman! Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation nr 3. Eftersom också andra talare kommer att beröra problemet, skall jag nöja mig med det yrkandet.

Herr talman! Om man gör sig besväret att försöka tränga in i den svenska tobaksbeskattningens enskildheter, så upptäcker man att tobaken är mycket olika beskattad alltefter den skepnad som den uppträder i. Om man räknar ut skatten på varje gram tobak i den färdiga varan, så finner man att snus är billigast i skatt med något mindre än ett öre per gram. Därnäst kommer tuggtobak, som kostar något mer än två öre i skatt för varje gram. Man skulle kanske vänta sig att röktobak skulle komma därnäst. Men nej — vissa cigarrer är billigare och drar inte högre skatt än något mer än 3 öre per gram. Röktobak kostar hela 6 öre per gram. Dyrast i skatt är cigarretterna. För de vanligaste märkena varierar skatten, räknad på nettovikten av tobaken, mellan 11 och 18 öre per gram. För cigarretter har man som bekant två skatteklasser alltefter vad cigarretterna väger, inklusive papper och eventuella filter. Cigarretter som väger högst 0,85 gram per styck hör till en skatteklass, cigarretter som väger mer än 0,85 gram till en annan, och i den klassen är skatten 5,5 öre högre per styck än i den första. I fjol, när riksdagen ungefär vid den här tiden behandlade ett förslag från Kungl. Maj:t om höjning av tobaksskatten, påtalade bevillningsutskottet, att så som cigarrettskatten var utformad, med en enhetlig skatt per styck för alla cigarretter som väger över 0,85 gram, gynnas stora cigarretter i skattehänseende.

Resultatet blev att kontrollstyrelsen fick i uppdrag att göra en översyn. I fråga om cigarrettbeskattningen gick kontrollstyrelsen på en helt ny linje. Styrelsen föreslog nämligen att man skulle låta cigarretternas volym i stället för vikten vara avgörande för indelningen i skatteklasser. När man fastställde volymen, skulle man inte räkna in filter och man skulle göra avdrag för normal fimplängd. Man kan alltså säga att skatten skulle beräknas på den tobak man röker upp och inte på den tobak man kastar med fimpen och inte heller på eventuellt filter. Kontrollstyrelsens förslag blev — enligt propositionen — utsatt för mycken kritik vid remissbehandlingen, och finansministern har inte ansett sig kunna bygga på det. Han säger i propositionen att frågan om tobaksbeskattningen bör övervägas ytterligare. Den allmänna Översyn som riksdagen — genom att godta bevillningsutskottets betänkan de — uttalade sig för i fjol har alltså ännu inte kommit till stånd. Men finansministern har brutit ut ett par detaljer ur hela komplexet och lagt fram förslag om dem. Det ena gäller beskattningen av cigarrettpapper — och det förslaget har jag ingen anledning att kommentera. Det andra förslaget går ut på att antalet skattegrupper för cigarretter, som nu är två, skall ökas till fem. Skatten i de två lägsta grupperna föreslås bli oförändrad. Sedan kommer tre nya skattegrupper ovanför med ett påslag av 4 öre i varje grupp. Vi var några ledamöter i kamrarna som — när vi läste propositionen — tyckte att det trots allt låg någonting i kontrollstyrelsens förslag att man skulle beskatta cigarretterna efter den mängd tobak som de innehåller och inte räkna in filter och papper. Tanken att också räkna ifrån fimpen, som man inte röker, är naturligtvis bestickande, men rökvanorna är ju så olika — en del personer kastar bort halva cigarretten, andra röker tills de bränner fingrarna — så den tanken förkastade vi. Vi samlade oss till en motion, underskriven i båda kamrarna av ledamöter från fyra partier, där vi föreslog att indelningen i skatteklasser skulle bygga på vikten av den tobak som ingår i cigarretterna och inte på cigarretternas bruttovikt. Motionen har fått ett förhållandevis välvilligt mottagande i utskottet. Visserligen avstyrker utskottet den, men utskottet ställer sig inte avvisande till de tankegångar som kommit till uttryck i motionen. »Det förefaller inte uteslutet», skriver utskottet, »att en fortsatt översyn kan komma fram till resultat som i huvudsak tillgodoser syftet med motionerna.» Utskottet uttalar sig för att man överväger en ännu radikalare lösning, nämligen att klassindelningen slopas och att beskattningen knyts till vikteller volymenhet tobak. Utskottet vidhåller sin ståndpunkt från i fjol, att tobaksbeskattningen bör ses över ordentligt i sin helhet och att resultatet av översynen skall föreläggas höstriksdagen. På den punkten står utskottet enigt. Men när utskottet i avvaktan på den begärda översynen vill gå med på Kungl. Maj:ts förslag som ett provisorium, är enigheten inte fullständig. Vi är två reservanter, fru Nettelbrandt i medkammaren och jag, som tycker att det är riktigast att inför den översyn av hela komplexet som kommer att ske inte göra några detaljändringar i tobaksbeskattningen utan låta den vara som den är tills översynen är klar och riksdagen skall ta ställning till resultatet av den. Om man ser till effekten av det förslag till ändring av cigarrettbeskattningen som utskottet föreslår att vi skall anta som ett provisorium, så finner man att av alla cigarrettmärken av någon betydelse på den svenska marknaden är det bara fyra som drabbas av skattehöjning. För alla andra märken blir skatten oförändrad. Alla märken som tillverkas eller importeras av Svenska Tobaks AB klarar sig undan höjd skatt. De märken som drabbas importeras av andra företag. Att cigarretter av dessa fyra märken, som betecknas som extra långa, kommer över den viktgräns som föreslagits som tak i den vanligaste skatteklassen beror beträffande tre av dem på att de är försedda med filter. De innehåller emellertid mindre tobak än en del av de cigarretter, som kommer att ligga kvar i den lägre skatteklassen. Men, säger någon, staten kommer väl att förtjäna en hel del pengar på en sådan skattehöjning, och pengar i statskassan är ju alltid välkomna. Sannolikt kommer staten inte att få in ett öre mer i tobaksskatt på den här skattehöjningen. De cigarrettmärken som kommer upp i högre skatteklass blir osäljbara därför att de inte tål en skattehöjning med 4 öre per styck. De blir för dyra och kan inte konkurrera med andra märken som ligger i lägre skatteklass. Det betyder att de försvinner från den svenska marknaden och att de som köpt dessa cigarretter går över till andra märken. Av de cigarretter som alltså kommer att bli utslagna på den svenska marknaden på grund av den provisoriska ändring i tobaksbeskattningen som föreslås är de vanligaste och mest sålda märkena tillverkade i England och Danmark på brittisk licens. Vi har läst i tidningarna att de brittiska och danska regeringarna genom sina ambassader har gjort demarscher i utrikesdepartementet och framhållit att åtgärden innebär en diskriminering av brittiska och danska varor och att den strider mot EFTA-konventionen. I utskottet har upplysts att ändringen enligt utrikesdepartementets uppfattning inte står i strid mot EFTA-avtalet. Klart är emellertid att man i Storbritannien och Danmark är illa berörd av vad som håller på att ske. Också detta borde, herr talman, vara ett skäl att vänta med alla ändringar i utformningen av tobaksbeskattningen till hösten och då låta allt ske i ett sammanhang. Det enda riktiga är att inte föregripa den allsidiga översyn som vi begär. Därför bör propositionen avslås i vad den rör ändringar i tobaksbeskattningen. Herr talman! Med vad jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2. I övrigt ber jag att få instämma i det yrkande om bifall till reservation nr 3 som ställts av herr Erik Filip Petersson.

Herr talman! Svensk nykterhetspolitik ansågs vid omläggningen 1955 ha misslyckats. Motboken och restriktionssystemet hade inte förmått hålla konsumtionen av alkoholdrycker tillbaka. Som bevis för detta tog man det förhållandet att fylleriförseelserna under motbokstiden ökade mest hos de grupper som saknade motbok. Frihet under ansvar när det gäller alkoholdrycker var den paroll under vilken man skulle arbeta vidare. I konsekvens härmed gjorde man nästan rent hus med hela det gamla restriktionssystemet. Tyvärr måste man väl i dag, 12—13 år senare, konstatera att inte heller den nya alkoholpolitiken har lyckats bättre. Efter de första årens frihetsyra med:' våldsamma konsumtionsökningar och därmed sammanhängande ökning av fylleriet sjönk visserligen så småningom i början på 1960-talet konsumtionssiffrorna ned till motbokstidens nivå, men fylleriförseelserna låg fortfarande kvar på en hög nivå. Detta förhållande har av förståsigpåare tolkats på det sättet, att den stora alkoholförtäraren, i dagligt tal kallad missbrukaren, ständigt ökar sin konsumtion medan måttlighetsförbrukaren blivit ännu måttligare. Jag har på den här punkten en något avvikande mening. Jag hävdar att de stora siffrorna på fylleriförseelserna från 1956—1957 gick ned mycket kraftigt till i början av 1960-talet. Det syns emellertid inte i statistiken då polisen de första frihetsåren inte på långa vägar hade varken tid eller plats att ta hand om alla de fyllerister som då fanns. Med detta har jag velat säga att 1 varje fall jag tror att det finns ett mycket klart samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och antalet missbrukare.

Jag tror att detta är fel. Jag tror att vi i dag har eit missbruk som är betydligt större eller nästan lika stort som det vi hade under de första frihetsåren i slutet på 1950-talet, och jag tror att fylleriet och missbruket mera och mera tenderar att bli det dolda missbruket, det blir dolt tills det är för sent att bota det. Uttalanden av kända läkare bekräftar att så är fallet. Det hänger bl.a. samman med den höjda levnadsstandarden. Ett exempel som jag vill åberopa är att man efter den glada festen numera inte längre går på gatorna och skrålar, utan man tar en taxi hem. Däri ligger säkerligen något av förklaringen till att antalet missbrukare är större i socialgrupp 3 än i socialgrupp 1. En annan förklaring till att fylleriförseelserna inte nu helt följer konsumtionskurvan är det nya synsättet att en stor alkoholförtäring är en sjukdom och att de påverkade inte skall finkas. Mitt synsätt på dessa frågor leder fram till det enkla resultatet, att det är konsumtionen som helhet som måste begränsas, därför att jag tror att konsumtionskurvan och missbrukarkurvan är två parallella ting. Vi förfasar oss väl i dag alla — och här skall jag moralisera något — över de ligistfasoner som har kommit till uttryck i tunnelbanan och på andra ställen. Men har vi egentligen klart för oss att de flesta av dem som är med om eländet i förväg styrkt sig med alkohol? Har vi klart för oss att de flesta brott begås av människor med en ganska stor mängd alkohol i kroppen? Det är således inte bara missbrukare som ställer till skador. I dag förfasar vi oss alla över narkotikabruket i vårt land, och vi ger myndigheterna all välsignelse i deras kamp både mot langare och mot konsumenter. Ändå finns det stora likheter mellan narkotikabruket och alkoholbruket. Det står för mig också klart att de narkotikapreparat som ger svåra verkningar är vanebildande i mycket högre grad än alkoholen, men andra narkotikapreparat är det inte. Jag kan nämna att många stora länder i världen tillåter haschisch men förbjuder alkohol. Jag är glad över att den svenska opinionen som en enda man sluter upp bakom bekämpandet av narkotikan, men jag efterlyser konsekvensen när det gäller en opinion mot alkoholbruket som i vårt land är ett oändligt mycket större problem än narkotikabruket. Tyvärr skyddas alkoholen av tusenåriga traditioner inte bara i vårt land utan också ute i världen, och på den punkten är svenska folket oerhört konservativt. Från denna mera historiska och principiella deklaration i ämnet vill jag något beröra sakfrågan i bevillningsutskotiets betänkande. Vid 1955 års reform var en av kungstankarna att konsumtionen skulle överföras från de starka alkoholsorterna till de svagare. Systembolaget har också kraftigt propagerat för en sådan övergång, och finansministern har vid förslaget om införande av mellanöl förfäktat att detta skulle bli ett medel att få bort starkölet och bli ett alternativ till ännu starkare drycker. Detta sades tydligare när förslaget första gången framlades än den sista. När man i dag konstaterar att man lyckats med denna övergång och som bevis härför anför att öloch vinkonsumtionen nu har betydligt större andel av totalkonsumtionen än tidigare är det verkligen ett hårresande sätt att använda statistik. Det enda man hittills har lyckats med är nämligen inte en övergång från sprit till vin och öl, utan man har fått en enorm ökning av öloch vinkonsumtionen, samtidigt som man har fått en »normal» ökning av spritkonsumtionen. Vad som har skett är att reklamen för dessa svagare varor lett till att vinet slagit ut kaffet på syjuntorna och familjebjudningarna och att mellanölet har slagit ut den svagare pilsnern. Det har alltså gått i rakt felaktig riktning. Påståendet att spriten har slagit ut kaffet på syjuntor och familjefester har jag inget bevis för, men det senare påståendet har jag mycket klara bevis för i konsumtionsstatistiken. Frågan är om inte detta förhållande har skapat nya alkoholkonsumenter, varav en och annan efter vederbörlig tillvänjning så småningom kommer att hamna i missbrukarnas led. Felet med försöket till övergång från sprit till svagare sorter har varit att man alltid vidtagit åtgärder för de svagare sorterna men sällan eller aldrig någonting mot spriten. Någon gång har väl finansministern vidtagit nykterhetspolitiskt motiverade höjningar av alkoholskatten, och det har lett till visst resultat. För några år sedan fick vi en arbetskonflikt som radikalt ändrade villkoren för trevnaden i samhället och polisens arbete, men den åtgärden kan knappast politikerna ta äran av. När utskottet nu tillstyrker propositionens förslag och anser att detta överensstämmer med fastställda alkoholpolitiska principer, har därför två reservanter, herr Tage Johansson och jag, protesterat och ansett att den motion som vill använda prisvapnet i högre grad mot spriten än mot svagare sorter bäst överensstämmer med riksdagens intentioner. Reservation nr 1 innebär att höjningen på spritskatten blir dubbelt så stor som i propositionens förslag, medan vinskatten blir densamma. Utskottsmajoriteten hävdar att det ankommer på alkoholpolitiska utredningen att framlägga förslag i prisfrågorna. Så är givetvis fallet, men får det verkligen hindra riksdagen från att i åratal använda sig av alla möjligheter att göra någonting mot en för stor och felaktig konsumtion? Alkoholpolitiska utredningen synes ju också ha behov av viss experimentverksamhet för att skaffa sig underlag för framtida bedömningar, och då måste differentierade skattehöjningar som medel att styra konsumtionen vara bra att ha som erfarenhet. Det måste i varje fall ha ett betydligt större värde än den något grönköpingsmässiga försöksverksamheten vid våra teatrar. Att vi inte kunnat ansluta oss till mittenpartiernas motioner och reservation i denna fråga beror på att deras förslag är sådant att det av dem själva inte beräknas få någon nykterhetspolitisk effekt utan endast budgeteffekt. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Efter vad herr Erik Filip Petersson och herr Tistad har anfört med anledning av reservation nr 3, skulle jag vilja tillfoga ytterligare några synpunkter. Jag vill dock först beröra det som herr Wärnberg tog upp sist i sitt anförande.

Jag har dock svårt att se, att den ena höjningen skulle ha en nykterhetspolitisk effekt och den andra en finanspolitisk. För båda höjningarna måste väl ändå finnas både en finanspolitisk och en nykterhetspolitisk motivering. Jag tror inte att man kan komma ifrån det. Jag noterade också att herr Wärnberg deklarerade, att alkoholkonsumtionen i sin helhet måste begränsas. Vårt förslag innebär också på vin en höjning utöver regeringens förslag. Vin får väl sägas höra till alkoholkonsumtionen i dess helhet. Med den deklarationen som utgångspunkt borde det finnas skäl för herr Wärnberg m.fl. att ansluta sig till mittenreservationen. Beträffande resonemanget om den finanspolitiska effekten vill jag framhålla, att vi uppenbarligen vet väldigt litet om priselasticiteten samt om hur denna höjning kan komma att slå. Jag föreställer mig att man i finansdepartementet har haft svårigheter att beräkna hur stor effekt den av regeringen föreslagna höjningen kommer att få på statsinkomsterna. Vi har föreslagit 5 procent till, men har även räknat med att det skulle innebära sänkt konsumtion. Därför har vi inte räknat proportionellt utan förutsatt att de extra 5 procenten bara skulle ge cirka 80 miljoner kronor. Beträffande tobaksbeskattningen vill jag apropå den diskussion som herr Tistad tog upp säga, att det väl i utskottet egentligen inte rådde några delade meningar om att man måste söka sig fram till andra regler för denna beskattning.

även om det kan anföras invändningar i och för sig mot den tilläggskonstruktion — om jag så får kalla den — som föreslås i propositionen, skulle den ju komma att bli uteslutande av provisorisk karaktär, om man fattar utskottets skrivning rätt, vilket jag förmodar att man kommer att göra i finansdepartementet. Men även på tobakssidan har vi föreslagit en högre skatt än den nu gällande, två öre för cigarretter och proportionellt för den andra tobaken. Vi har framhållit att allt fler och fler rapporter tyder på ett samband mellan tobaksbruket och vissa sjukdomar. Man kan naturligtvis diskutera i vilken utsträckning skatt på dessa varor kommer att påverka konsumtionen, förmå folk att avhålla sig från att använda tobak osv.; det är jag medveten om. Men man kan å andra sidan inte säga att skatten inte har någon betydelse i detta hänseende — säger vi det skulle vi ju hamna i att all skatt på tobak bara är ett sätt att skaffa staten inkomster och inte ens i någon grad skulle vara ägnad att påverka konsumtionens nivå. Vi har ansett att det ur den här syn punkten finns anledning att höja skatten, men vi fördöljer inte heller att vi under vår granskning av Kungl. Maj:ts budget har funnit olika åtgärder angelägna och nödvändiga. Även om vi är litet osäkra på konsumtionsutvecklingen tror vi att det på denna väg är möjligt att till en del få fram de pengar som är nödvändiga för att kunna genomföra de åtgärder vi finner angelägna. Jag avser inte att nu ta upp ett budgetresonemang — vi får väl så småningom tillfälle att diskutera våra förslag vart och ett för sig; och sedan brukar man ju längre fram på våren ha en diskussion om hela budgetalternativet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! I motionerna I: 648 och II: 595 yrkas att skatten på sprit höjes med 20 procent, medan beträffande vinet propositionens förslag till skatt godtas. Det är enbart nykterhetspolitiska värderingar som ligger till grund för dessa motioner, vilka för övrigt tillkommit efter diskussion inom de bägge nykterhetsgrupperna här i riksdagen. Ur många synpunkter skulle det vara värdefullt om alkoholvanorna finge en mera markerad dragning från starksprit till alkoholsvagare sortiment. När restriktionerna vid inköp av alkoholdrycker numera blivit så gott som avskaffade är det, förutom i någon mån upplysning och undervisning, i allt väsentligt bara priset eller rättare sagt storleken av skatten på dessa drycker som är det instrument eller den regulator varmed konsumtionsvalet kan styras. De hittills praktiserade prisdifferenserna synes i det stycket inte vara tillräckliga. Enligt motionärernas mening är därför en kraftig höjning av spritskatten angelägen för att få avsett resultat. Även jag vill gärna poängtera att den i motionerna föreslagna ytterligare höjningen av spritbeskattningen inte är av sedd att tillföra statskassan ökade inkomster för att därmed finansiera olika, i och för sig angelägna projekt. Avsikten är helt enkelt att bringa ned spritkonsumtionen över lag och få en kanalisering av alkoholvanorna mot andra sortiment, med statsfinansiellt resultat att skatteintäkterna inte ökar nämnvärt, eller helst inte alls utöver vad som kan utläsas i propositionen. Mittenpartiernas motion, som herr Fälldin senast talade för och i vilken man räknar med ökade skatteintäkter, kan ur dessa synpunkter inte godtas. Däremot torde opinionen ute i landet på nytt hålla på att vakna för de rent nykterhetspolitiska aspekterna på dessa problem. Läkare, socialvårdare och andra kategorier av samhällsarbetare håller på att få klart för sig att den allt stridare spritfloden måste dämmas upp. I avvaktan på de utredningar som pågår och vad de kan komma att föreslå när det gäller att tillvarata samhällets ansvar i dessa stycken torde det vara en lämplig introduktion för kommande åtgärder att nu besluta om den i de nämnda motionerna förordade kraftigare höjningen av skatten på sprit. Vad jag här sagt överensstämmer med den reservation, nr 1, som har fogats till utskottets betänkande av herrar Tage Johansson och Wärnberg och som herr Wärnberg nyss har talat för. Jag ber även jag, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman!

Det har ju varit på det sättet — tyvärr skall man väl säga — att prisutvecklingen har haft en sådan tendens att man gång efter annan måste anpassa skatterna i förhållande till denna utveckling. Vi kan konstatera att ingen i princip har haft någonting att invända mot denna höjning av skatterna och att ingen yrkar på en sänkning av de nu gällande skatterna. Det är i och för sig angeläget att konstatera detta. När det gäller skattens avvägning syftar man till, som herr Wärnberg framhöll, från utskottsmajoritetens sida att underlätta en övergång från starkare till svagare drycker. Den nu föreliggande propositionen följer samma linje. Man vågar nog också påstå att statsmakterna någorlunda lyckats styra konsumtionen via skatterna. Spritförsäljningen har under det sist förflutna året varit oförändrad i kvantitet, men en förändring har skett så till vida att dyrare sortiment har försålts. Därför har också skatterna på sprit och vin sammantaget ökat trots alt skattesatserna har varit oförändrade. Vinförsäljningen däremot har ökat, och det gäller framför allt svagvinerna. När det gäller de starkare vinerna har det inte skett någon ökning, utan det har tvärtom blivit en oförändrad försäljning. Försäljningen av de svaga vinerna har däremot ökat mycket kraftigt, eller med nära 135 procent. Om man tar hela vinkonsumtionen totalt sett har ökningen under år 1967 varit ungefär 10 procent. Riksdagen har ju vid sin behandling av dessa skatter haft den inställningen att man skall ha relativt låg skatt på vin. Det blir heller inga stora pengar av vinbeskattningen, om man ser på de totala intäkterna. Förra året var vinbeskattningen 178 miljoner kronor. Däremot inbragte skatten på sprit inte mindre än 1735 miljoner kronor. Sammanlagt gav alltså vinoch spritskatterna 1 913 miljoner. Till dessa intäkter kan man dessutom lägga den allmänna varuskatten, som uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Då blir det en slutsiffra på 2,2 miljarder. Det är rätt intressant att se på dessa siffror. När jag kom hit till riksdagen svarade intäkterna av skatten på sprit och vin mot 9 procent av budgetens utgiftssumma. Nu är det många som säger att finansministern blir alltmer beroende av att spritkonsumtionen hålles uppe eller ökar, men detta är felaktigt. Den nuvarande finansministern är alltså mindre beroende av dessa skatteintäkter än hans företrädare. Den siffra jag nyss nämnde, 2,2 miljarder, svarar nu bara mot 6 procent av budgetens utgiftssumma. Dessa intäkter har alltså relativt mindre betydelse än tidigare. Det finns anledning att slå fast detta, tycker jag, eftersom man ofta hör dylika talesätt, som inte har någon verklig grund. Nu arbetar den s.k. alkoholpolitiska kommittén, och dess resultat skall vi väl avvakta innan vi gör några principiella förändringar i själva skatteutformningen. Vi har inom utskottets majoritet funnit att finansministern har fått en bra avvägning av skattehöjningarna. Vi räknar då med att det stora flertalet konsumenter inte är missbrukare. När det talas om att dessa nya skatter skall ge så och så många hundra miljoner, kan man därför sätta ett frågetecken efter ett sådant tips.

Beträffande spriten tror jag att inkomsternas storlek blir mycket beroende av det allmänna läget på arbetsmarknaden. I den mån det blir oro, driftinställelser och liknande företeelser tror jag att konsumtionen kommer att gå ned. Då blir det inte ens så stora ökningar som man räknar med i propositionen, långt mindre de belopp man räknar med i reservationen från mittenpartierna. En sak är jag tämligen säker på. Om vi tar förslaget i propositionen om höjning av skatten på starkvin kommer den konsumtionen att gå ned. Det är en mycket tydlig tendens redan nu, och i och för sig finns väl inget att invända mot det. Men därvidlag är jag mera bestämd än när det gäller spritförsäljningen. Jag tror vidare att svagvinsförsäljningen kommer att öka ytterligare, därför att priserna är relativt låga och skattehöjningen är mycket måttlig.

Jag vill som sagt betyga min respekt för en sådan inställning. Det är klara besked, och herr Wärnberg har motiverat varför man går fram på det sättet. Men om man har denna inställning kan man inte kombinera den med att säga att intäkterna blir allt större. Det går inte ihop.

Det andra förslaget i propositionen gäller tobaken. Detta förslag från regeringen är av relativt begränsad omfattning. Men bevillningsutskottet har tidigare varit inne på dessa saker. Utskottet har skrivit till Kungl. Maj:t och hemställt om en översyn av tobaksbeskattningen. Det verkställdes en utredning, men den kunde inte läggas till grund för ett nytt skattesystem. Utskottet nöjer sig inte med det beskedet, utan vill att Kungl. Maj:t vidtar en snabbutredning och att vi får förslag redan till höstriksdagen. Om den skrivelsen är utskottet ense. Jag lägger vikt uppå att om det inte inträffar något alldeles särskilt som kan motivera ett ytterligare uppskov, vill vi ha förslag till höstriksdagen. Det förslag som nu föreligger om nya skattesatser för de långa cigarretterna och som utskottet med undantag av två reservanter ställt sig bakom sammanhänger med att det nuvarande skattesystemet favoriserar dessa cigarretter. Det kan inte vara rimligt att så sker. Man kan uttrycka saken så att det finns en del affärsmän som har balanserat på författningens ytterkanter. Det har inte förekommit någonting olagligt, men vad som har förekommit är av sådan karaktär att det statliga tobaksbolaget inte har kunnat vara med och konkurrera på det sätt som vederbörande affärsmän gjort. Vi bör akta oss för att uppmuntra sådana tendenser. Därför menar jag att vi bör sträva efter att vår skattelagstiftning skall bli konkurrensneutral. Jag hoppas att regeringens nya förslag kommer att medföra detta. Den justering som föreslagits har sådan karaktär att utskottets majoritet kan tillstyrka den. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan i samtliga punkter.

Herr talman! Finansministerns motiv för en höjning av skatten på sprit och vin är ju det enklast tänkbara: Höjningen motsvarar den allmänna konsumentprisnivån. Det är ett motiv som i varje fall jag inte gör några reservationer till. Herr Wärnberg vill i sin reservation gå längre i fråga om höjning av priset på starksprit än finansministern och utskottsmajoriteten, men det är med en klar nykterhetspolitisk motivering. Jag brukar ta upp diskussioner med herr Wärnberg om de nykterhetspolitiska motiven i sådana här sammanhang. Jag kan i dag helt avstå från dem, eftersom utskottets värderade ordförande i klartext ändå redogjort för skälen till att utskottsmajoriteten i varje fall vid detta tillfälle inte vill föra en nykterhetspolitisk diskussion och därför bortser ifrån de nykterhetspolitiska värderingarna som sådana. Nej, jag har ett helt annat ärende när jag går upp i talarstolen. Det gäller de reservationer som rör både spritskatten och tobaksskatten, som har knåpats ihop av de s.k. mittenpartierna. Dessa reservationer har ju ett klart politiskt innehåll, även om man försöker dölja det med s.k. moraliska motiv, och ingår för övrigt, som jag kan se det, som ett senkommet inlägg i remissdebatten. Eller med andra ord: Reservationen ingår som ett väsentligt led i den pågående budgetdebatten. Jag vill inleda mina synpunkter med att citera Expressens ledarkommentarer dagen efter sista motionsdagen. I en stor rubrik säger ledarskribenten följande: »Mitten sätter tänder i budgeten.» Så fortsätter man i ledarrubriken: »Årets budget är säreget tandlöst... Utlovade reformer har bantats ner till oigenkännlighet. Av ett framtidsperspektiv hittar man ingenting. I går pre senterade oppositionen sina alternativ på centrala punkter — alternativ som är viktigare i år än på många år därför att de antagligen blir regeringspolitik efter höstens val. Oppositionen är som vanligt låst av de resultat som regeringens politik har givit. Det anmärkningsvärda är hur pass profilskarpt mittenalternativet trots detta avtecknar Sig.» Längre ned i ledaren står följande: »Barnbidragshöjningen och den ökade u-hjälpen är bägge betydande reformer i förhållande till vad regeringen våga! sig på. Men de kan trots detta inte ses som annat än en anvisning om reformområden där mittenpartierna avser att satsa särskilt hårt... Men för de åtaganden som görs i motionerna» — märk väl, ärade kammarledamöter! — »an visas via skattehöjningar på sprit och tobak de pengar som behövs, utan att man behöver skriva ut några växlar på framtida förbättringar av den ekonomiska utvecklingen.» Det där är verkliga trumpetstötar! Man får dock förmoda att Jerikos murar eller i det här fallet snarare finansdepartementets murar håller. Får jag göra några principiella frågor i sammanhanget? Anser verkligen mittenpartierna det vara riktigt att bara vissa grupper i samhället skall med ökad skattebelastning betala allmänna sociala reformer, som i det här fallet? Kan ni verkligen på fullt allvar mena att rökare och spritkonsumenter är just den grupp som skall betala höjda barnbidrag och ökad u-landshjälp? Eller för att uttrycka mig mera rått: Menar mittenpartierna verkligen att de är riktigt och moraliskt att en familjefar skall supa och röka ihop de pengar som behövs för att förstärka hans egna barnbidrag? Det kan väl inte vara rimligt? Nog hade det varit mera politiskt renhårigt, om mittenpartierna vill gå längre i sin reformverksamhet än regeringen anser sig förmå, att de hade föreslagit en skattehöjning som drabbar alla, både företagare och konsumenter. Förmodligen kommer riksdagen inte att falla för mittenpartiernas förförelsekonster — det avgörs väl här i huset i dag — och därmed har Expressens och andra borgerliga tidningars trumpetstötar varit förgäves. De där »tänderna» som Expressen talar om, som mittenpartierna ville placera in i Strängs tandlösa budget, faller tydligen ur bara en vecka efter monteringen, och det är sannerligen ett dåligt jobb!

Herr talman! Jag trodde verkligen att den tiden var förbi då man förde ett — ursäkta mig! — så enfaldigt resonemang som herr Eriksson i Uppsala gör. Han tror tydligen, att om han super ihop en viss summa i skatt så ges just de pengarna som barnbidrag till hans granne och att om han röker cigarretter och betalar skatt på det sättet, så går just hans pengar till u-landshjälpen. Vi resonerade en gång om att bilismen skulle bära sina egna bördor, dvs. att de pengar som staten fick in i bilskatt skulle gå till ett visst ändamål. Det är länge sedan det resonemanget föll bort, herr Eriksson. I dag går bilskatten in i den stora klumpsumman, och jag som bilist vet inte om de pengar jag betalar i bilskatt går till barnbidrag, u-landshjälp eller någonting annat. Det är ju orimligt att tala om att »supa ihop» pengar till u-landshjälp och barnbidrag. Jag nämnde att bilismen skulle bära sina egna bördor. Man borde väl kunna säga, herr Eriksson, att alkoholkonsumtionen skulle bära sina egna bördor. Det förhåller sig ju ändå så att de som »offrar sig» så villigt för att supa ihop och röka ihop pengar till statskassan inte på långt när betalar de bördor som spritkonsumtionen åsamkar det här landet. Vad man möjligen kan säga när det gäller en ökad spritbeskattning skulle vara att spritkonsumenterna då kom mer att bära en något större del av den börda som de åsamkar detta samhälle. Jag vägrar alltså helt att godkänna herr Einar Erikssons resonemang, som var så tandlöst som någonting kan vara.

Herr talman! Jag vet inte om jag i fråga om tandbett behöver konkurrera med herr Axel Andersson! Han säger att det är orimligt att motivera att spritskatten går till vissa reformer. Herr Fälldin sade i utskottet att »vi är inte vana vid att pengarna är öronmärkta». Det kanske är riktigt. Jag brukar också använda det där demagogiska talesättet, men det är ju vid de tillfällen då man är i argumentnöd som man tillgriper det. Om man skall föra ett riktigt resonemang, åtminstone med denna utgångspunkt, så har jag ju citerat Expressen. Jag förmodar att tidningen kan läsa folkpartimotioner även om de nu har beteckningen mittenpartimotioner. Jag upprepar citatet: »Men för de åtaganden som görs i motionerna anvisas via skattehöjningar på sprit och tobak de pengar som behövs.» Detta är väl klart! Inte behöver man vara speciell demagog för att läsa det här såsom jag gjort det.

Herr talman! Det finns en auktoritet som herr Einar Eriksson tror på till det yttersta, och det är herr Sträng. Om herr Sträng hade föreslagit några fler procent i detta fall, så är jag övertygad om att herr Eriksson skulle ha försvarat det till det yttersta. Men nu är det ju ändå så, att herr Sträng också för att klara budgeten yrkar på en ökning av skatterna på sprit. Är det då inte likadant med herr Sträng, som herr Eriksson nu påstår att det är med centerpartiet, att han måste utnyttja de här arma människorna som super och röker för att klara sin budget. Det är inte vi alla, utan det är dessa vissa personer, som genom sitt ivriga drickande och rökande betalar en del av de utgifter som samhället i stort har. Det är precis samma sak med herr Strängs förslag. Om Expressen nu använder det resonemang som tidningen har fört, så är det ju Expressens sak. Det underliga är att herr Eriksson aldrig tror på Expressen i andra sammanhang, men om Expressen gör en sådan här liten kullerbytta — om jag vågar använda det uttrycket — då åberopar herr Eriksson alltid Expressen som det verkliga sanningsvittnet, som man skall tro på från början till slut.

Herr talman! Efter denna utflykt i den högre budgetpolitiken är jag ledsen att återföra debatten till det mera triviala område som gäller utformningen av tobaksbeskattningen. Herr John Eriesson karaktäriserade importörerna av långa filtercigarretter som affärsmän som balanserade på bestämmelsernas ytterkanter. Svenska Tobaksaktiebolaget har inte kunnat vara med och konkurrera, säger herr Ericsson, och därför gäller det nu att införa en konkurrensneutral beskattning. Är inte detta att ställa sakerna en smula på huvudet? För det första måste man reagera mot herr John Eriessons karaktäristik av importörerna. De har underkastat sig gällande skattebestämmelser, de som alla andra. Därför att de inom ramen för de bestämmelser som finns har lyckats erövra några procent av en marknad från en konkurrent, finns det ingen anledning att här i kammaren avge några förklenande omdömen om dem. Om man läser bevillningsutskottets betänkande nr 2 från i fjol får man ett bidrag till historieskrivningen. Där står det, att utskottet under hand hade inhämtat från Svenska Tobaksaktiebolaget att vissa importörer börjat saluföra cigarretter av betydligt större format än som tidigare förekommit på den svenska marknaden och att dessa varor kan anses gynnade genom att den högsta skattesatsen, som omfattar den vanliga typen av cigarretter, gäller för alla cigarretter med en vikt över 0,85 gram per styck. Hur den kontakten har kommit till vet man inte, men det är väl inte osannolikt att det är Svenska Tobaksaktiebolaget som har vänt sig till utskottet för att få till stånd åtgärder mot en konkurrens som förmodligen blivit besvärlig. Vid den tidpunkten, då några ändrade skattebestämmelser ännu inte varit på tal, kan man i varje fall inte beskylla dessa importörer för någon illojalitet. Att de när ändrade skattebestämmelser kom på tal inte omedelbart lade ned sin verksamhet i avvaktan på den höjning, som man kunde vänta, är väl också ganska förklarligt. Skall man tala om en konkurrensneutral skatt bör man överväga om den ändring som nu är föreslagen verkligen fyller kraven på konkurrensneutralitet. Jag tycker det för min del knappast. Därför har jag den uppfattningen, att vi bör vänta med alltihop och göra en mera grundlig utredning innan vi företar några ändringar.

Dessa ändringar innebär
Herr talman! Låt mig först peka på något som jag förmodar var en felsägning från utskottets värderade ordförande. Det är inte så att vi har räknat med ytterligare 90 miljoner kronor som en följd av de fem extra procenten. Vi har både i motioner och reservationer angivit detta belopp till 80 miljoner kronor. Låt mig sedan återkomma till diskussionen om priselasticiteten. Herr Ericsson i Kinna sade att han inte ens trodde på den höjning som var redovisad i propositionen om vi fick en fortsättning av permitteringar, företagsnedläggelser osv. Men han sade sig förstå att vi måste räkna med ett belopp så och så stort. Ja, jag undrar vilka beskyllningar vi hade råkat ut för om vi inte hade räknat. Finansministern har tagit till ett belopp som t.o.m. bevillningsutskottets ordförande ställer sig tvivlande till. Vi har inte alls räknat proportionellt utan vi har reducerat för den konsumtionsminskning som vi tror blir följden just av skattehöjningen. Att vi sedan kan få en ytterligare reduktion som en följd av konjunkturutvecklingen ligger väl i sakens natur. Herr Eriksson i Uppsala inledde med att säga, att i takt med prisstegringarna höjer man spritoch tobakspriserna och det har han verkligen ingenting emot, därför att det är precis vad man skall göra. Jag vill då hänvisa till indexserien med 1949 som utgångsår, där man dels har index för alkohol och tobak och dels ett totalindex. Det skulle väl inte göra sig så särskilt bra att här från talarstolen läsa upp en hel lång indexserie, men jag föreställer mig att herr Eriksson och jag får tillfälle att studera denna, och vi skall då finna att han inte alls skapar den jämnhet, som han i en av sina repliker sade, genom att i varje läge »svära på vad finansministern föreslår». Inom parentes sagt tycker jag att detta är en mycket långtgående deklaration av principiell natur beträffande huvuduppgiften från en ledamot av parlamentet. Det framgick i varje fall av anförandet, att inriktningen var att ta som huvuduppgift att svära på vad statsrådet föreslår, låt vara att han tillhör det egna partiet. Sedan citerar herr Einar Eriksson tidningen Expressen. Jag skall inte gå i svaromål för Expressen, men kan det möjligen vara så att herr Einar Eriksson i Uppsala tror att t.ex. jag och centerpartiet och folkpartiet är så hårt knutna till Expressen, att vi skulle svära på varje ord som står där? Kan det möjligen bero på att det råder ett sådant förhållande mellan socialdemokratin och Aftonbladet? Låt mig komma med rådet, att om herr Eriksson har något otalt med Expressen bör han göra upp detta med Expressen. Det har ställts några direkta frågor, och eftersom herr Eriksson och jag har diskuterat detta redan i utskottet, och de var riktade till mittenpartierna skall jag försöka svara. Skall bara vissa grupper betala angelägna reformer, och skall den ena familjefadern supa och röka ihop till den andra familjens barnbidrag eller till u-landshjälp osv.? Låt mig fråga herr Einar Eriksson i Uppsala: Utskottets ordförande lämnade här uppgiften att 1913 miljoner kronor utgjorde de totala inkomsterna från vin och sprit under det senast kända budgetåret. Kan herr Einar Eriksson gå upp i talarstolen och — gärna med utnyttjande av den expertis från finansdepartementet, som finns här — tala om exakt vilka speciella utgifter som bestrides med dessa nära 2 miljarder? Eller jag kan göra uppgiften något enklare. Herr Sträng har räknat med 200 miljoner kronor såsom statsinkomster som en följd av hans spritskattehöjning. Är herr Einar Eriksson beredd att tala om för kammaren, till vilka speciella statsutgifter denna inkomstförstärkning för nästa budgetår skulle användas? Jag skulle tro att vi får lättare att föra denna diskussion i fortsättningen om vi så att säga har enahanda anspråk på varandra.

Herr talman! Herr Fälldin frågade mig: Tror verkligen herr Eriksson att mittenpartierna är beredda att svära på vad Expressen skriver? | Nej, jag har aldrig riktat några sådana anklagelser mot er! Det finns ingen anledning att göra det. Jag har bara i min enfald gått och inbillat mig att Expressen på ett riktigt sätt refererar mittenpartiernas motioner. Men om herr Fälldin stiger upp här — eller någon annan av mittenpartiernas representanter — och säger, att Expressen inte är tillräckligt kunnig och initierad för att referera mittenpartiernas motioner — ja, då måste jag ta tillbaka vad jag har påstått. Jag har dock, som sagt, uteslutande litat till att Expressen och en hel del andra borgerliga tidningar tydligen har uppfattat motivet för mittenpartiernas motioner på det sätt som jag har beskrivit. Är jag vilseledd, får jag be kammaren om ursäkt för det. Men då måste ni själva ta avstånd åtminstone från detta referat av motionen.

Herr talman!

Kallelse till dessa eventuella sammanträden kommer att i förekommande fall ges genom voteringsklockorna.

Herr talman! Det hör kanske inte till vanligheten att kommentera ett bankoutskottets memorial, men jag vill denna gång ta mig denna frihet för att uttrycka min tacksamhet och min belåtenhet över det sätt på vilket i år redovisningen av våra utlandstransaktioner byggts ut. På sidan 30 återfinnes en uppställning med korrigeringar av bytesbalansen.

Genom att på detta sätt kartlägga dessa stora och i tiden oregelbundet inträffande kredittransaktioner har vi kommit ett bra steg på väg att minska ner den nu korrigerade restposten. Man får på så sätt ett bättre begrepp om storleksordningen av de anonyma kreditsvängningarna, som nu ligger kvar i den kor Slutresultatet, som man i årets uppställning kommit fram till, minus 467 miljoner kronor, förefaller åtminstone mig fullt rimligt. Genom dessa klarläggande operationer hoppas jag också att vi i fortsättningen slipper höra sådana våldsamma överdrifter eller missuppfattningar, som framfördes från akademiskt håll i TV debatten efter den engelska devalveringen. Någon påstod där att den svenska valutareserven skulle vara intecknad med korta skulder till mellan 50 och 90 procent. Till sådana felaktiga slutsatser kunde man komma genom att okritiskt ta de gamla okorrigerade siffrorna för restposter och tolka dessa i viss riktning. Men vi har ju dock de senaste åren resonerat oss fram en bra bit längre mot en mera tillfredsställande redovisning. Det var när jag observerade att riksbanken i år tagit upp och kommenterat konjunkturinstitutets senaste bidrag till arbetet med restposten, som jag fick lust att på detta sätt uttrycka min uppskattning. Måhända kan det vara till någon tillfredsställelse för dem som å yrkets vägnar sysslar med detta att få veta att även någon utanför fackkretsarna observerar och uppskattar förbättringarna.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om jag under min resa i Östafrika tog upp frågan om svenskt bistånd i olika former till projekt som är gemensamma för Tanzania och Zambia. Under mitt besök i Tanzania och Kenya hade jag såväl officiella överläggningar som informella politiska samtal med företrädare för dessa länder. Självfallet kom vi in på strävandena att åstadkomma ett närmare samarbete mellan de östafrikanska staterna. Från svensk sida har i olika sammanhang — och inte minst vid mitt besök — uttryckts förhoppningar att det östafrikanska samarbetet skall kunna intensifieras. I konsekvens härmed har Sverige redan tidigare intagit en positiv hållning i fråga om åtgärder som kan underlätta en gemensam marknad för Kenya, Tanzania och Uganda. Det är ännu för tidigt att bedöma vilken anknytning Zambia kan få till denna marknad. Uppenbarligen håller emellertid ett närmande på att ske, och i samband härmed kan insatser berörande Zambia komma att aktualiseras, vilka ligger i linje med principerna för den svenska biståndspolitiken. Utan att kunna göra några närmare preciseringar vill jag emellertid nämna, att ett konkret projekt om svenskt finansiellt stöd av gemensamt intresse och hög prioritet för Zambia och Tanzania är föremål för övervägande.

Herr talman! Just nu lär vägen mellan Dar-es-Salaam i Tanzania och Lusaka i Zambia vara sönderkörd och avskuren. Regnet har förstört den på stora sträckor. Mer än ett hundratal lastbilar med oljetunnor har hejdats eller skakat sönder. Denna väg heter The Great North Road men dess öknamn, The Hell Road, passar den bättre. Visst finns det många dåliga vägar i Afrika. Men frågan är om någon väg just nu har större politisk betydelse än The Great North Road. För Zambia är den politiskt nödvändig. Man har brutit sig loss från det vita styret i Salisbury. Man för en politik med aktiv lojalitet med de förtryckta i södra Afrika. Men landet gränsar samtidigt till flera av de områden där de vita regimerna arbetar hårt för att slå ner afrikanernas krav på majoritetsstyre — Rhodesia, Angola, Mocambique och Sydafrika. Detta är problem nog för Zambia. Men därtill kommer rhodesiablockaden med svåra påfrestningar på Zambias ekonomi. Man försöker begränsa importen över Rhodesia och dirigera om exporten så att den inte skall behöva passera rhodesiskt territorium i enlighet med FN:s resolutioner. Zambia tvingas därför att omorientera sin ekonomi till Östafrika och närmar sig nu de övriga länderna i detta område: Tanzania, Kenya, Uganda och Etiopien. Men för att det skall bli möj ligt fordras stora investeringar i kommunikationer av olika slag mellan Zambia och Tanzania. Vägar och hamnar måste byggas ut för att kunna ta emot Zambias koppar och för att kunna förse landet med olja som inte behöver passera Mocambique och Rhodesia. Det var naturligtvis projekt av det slaget som jag avsåg med min enkla fråga till statsministern. Jag tackar herr Erlander för svaret och beklagar att det är så pass vagt och föga preciserat. Jag kan tänka mig flera möjligheter för Sverige att hjälpa till med projekt som är gemensamma för Tanzania och Zambia och som kan underlätta Zambias frigörelse från Rhodesia: Vi skulle kunna ge stöd i maskiner, kanske krediter och personal för vägförbättring. Det gäller ju att hålla i gång The Great North Road. Den är nödvändig för kommunikationerna mellan de båda länderna. Varför gör vi inte det i dag, herr Erlander? Vi borde undersöka möjligheten att hjälpa till med hamnförbättring i t.ex. Mtwaras hamn, som, om den får ta emot en större del av Zambias handel, kunde lätta trycket på hamnen i Dar-es-Salaam. Telekommunikationerna mellan Tanzania och Zambia är dåliga. De lär väl bestå av kortvågsradio. Zambias telefonnät går söderut, mot Rhodesia. Men nu är det ytterst angeläget att se till att telefonförbindelserna dras mot nordost, mot Östafrika. Skulle Sverige, herr Erlander, vara berett att ställa experter och materiel till förfogande, om sådana önskemål uttrycks från zambisk sida? Vi skulle också kunna visa oss villiga att bidraga med en speciell fond i den nya östafrikanska utvecklingsbanken, en fond med syfte att bl.a. finansiera projekt, som är gemensamma för Tanzania och Zambia och som kan bidra till att lätta det nuvarande trycket på Zambia. Hur ställer sig den svenska regeringen till en sådan tanke? Herr talman! Jag vore tacksam om statsministern ville kommentera de möjligheter vi har att göra en väsentlig insats för det land som har kommit att bli en symbol i hela det södra Afrika för strävandena till majoritetsstyre och självständighet.
Herr talman! Den fråga som herr Ahlmark ställde till mig — om jag hade tillfälle att ta upp projekt gemensamma för Tanzania och Zambia vid mitt besök i Östafrika — har jag besvarat. Jag har besvarat den med ett »ja». Nu ställer herr Ahlmark en rad nya frågor. Om jag vore strikt formell och följde de regler som gäller för frågestunderna, skulle jag hänvisa herr Ahlmark till att komma tillbaka med dessa frågor. Men för att bespara både mig och kammarens ledamöter tid kanske jag kan få svara på de här helt nya frågorna som herr Ahlmark nu har ställt. Det gläder mig mycket att herr Ahlmark liksom jag som huvudprojekt för upp frågan om vägen. Det är precis det projekt som åsyftas i mitt svar. Därmed är väl saken klar. Jag tror att det är viktigt att man handlar på det sättet. Den andra nya frågan som herr Ahlmark tar upp gäller tekniker. Jag kan nämna att vi på ett av de områden som herr Ahlmark berörde, nämligen telekommunikationerna, redan har experter från Zambia här i Sverige för utbildning. Jag föreställer mig att den frågan därmed är besvarad. Den tredje frågan var om vi över huvud taget var intresserade av att lämna stöd genom att utbilda tekniker och genom att skicka ned tekniker — det senare är säkert det bästa — för att understödja strävandena att klara upp en del av de problem som otvivelaktigt Zambia på grund av politiska förhållanden råkat ut för. Jag tror att jag kan besvara den frågan jakande, i den mån en framställning kommer och vi har tillgång till sådan expertis. Slutligen vill jag nämna att Zambia är ett av de länder som får stöd från de svenska myndigheterna. Ett stort antal svenska experter arbetar med jordbruket där nere och har nått utomordentligt goda resultat. Vi lämnar också stöd — låt vara tämligen begränsat — till den flyktinghjälp som de politiska förhållandena tvingat Zambia att bedriva. Därmed har jag, herr talman, befriat kammaren från ytterligare tre frågor av herr Ahlmark.

Herr talman! Statsministern vet mycket väl att de s.k. nya frågor som jag ställde ligger helt inom ramen för min enkla fråga till statsministern. Det avslöjar han ju också själv när han säger att det var precis ett av de projekt, som jag nämnde, som han syftar på i slutet av svaret på den enkla frågan. Därmed är det fullständigt klart att vi har talat om samma sak. Herr Erlanders små skämt var väl därför en smula missriktade. Jag är glad över att det var The Great North Road som åsyftades i den litet mystiska formuleringen i slutet av svaret. Jag hoppas att förhandlingarna snabbt kommer att leda till ett positivt resultat. När det gäller telekommunikationer är det naturligtvis inte tillräckligt att vi har några personer från Zambia här uppe på utbildning. Det väsentliga är ju att vi är beredda att satsa ordentligt på svenskt bistånd — tekniker, materiel och kanske krediter — för att snabbt få fram ett telefonnät mellan Zambia och Östafrika. I fråga om fonden i den östafrikanska utvecklingsbanken sade statsministern egentligen ingenting. Jag tror att det är mycket väsentligt att man redan nu gör klart för banken att Sverige kan vara berett att ställa krediter till förfogande för de projekt det här gäller. Herr talman! Låt mig ställa en fråga som gäller just herr Erlanders svar till mig i dag. Det står i svaret att »insatser beträffande Zambia komma att aktualiseras, vilka ligger i linje med principerna för den svenska biståndspolitiken». Jag skulle gärna vilja veta vad herr Erlander avser med det. När statsministern talar om »principerna för den svenska biståndspolitiken>, syftar Ni då bl.a. på den nuvarande prioriteringen av mottagarländer, som inte rymmer Zambia? Hittills har ju socialdemokraterna sagt nej till folkpartiets krav att göra Zambia till ett av de prioriterade länderna. Förra året avslog riksdagen ett krav med den innebörden. Eller anser herr Erlander att Zambia, om denna stat ansluts till den gemensamma Östafrikanska marknaden i någon form, bör bli prioriterat för svensk u-hjälp på samma sätt som redan Tanzania och Kenya är det? Detta är, herr talman, en av de viktigaste frågorna beträffande Zambia. Först om vi beslutar att prioritera också det landet kan vi göra mycket väsentliga insatser för Zambias framtid.
Herr talman! Det är väl ingen idé att diskutera formalia med herr Ahlmark. Vill man inte förstå, så är det ingenting att göra åt det. Herr Ahlmark har frågat mig om jag tog upp gemensamma projekt under mitt besök i Tanzania och Östafrika, och jag har svarat ja på den frågan. Jag kunde ha inskränkt mig till det svaret. Herr Ahlmark ställde inga frågor om konkreta projekt, utan gjorde precis den frågan, och den har jag alltså svarat ja på. Sedan har jag med kammarens och talmannens tillstånd givit svar på helt nya frågor som herr Ahlmark behagat framställa här. Jag anser att jag kunde göra det, eftersom vi hade så pass god tid i dag och eftersom talmannen inte klubbar ned mig, vilket han otvivelak tigt hade kunnat göra. Det är nämligen inte lämpligt att man drar upp den ena frågan efter den andra. Herr Ahlmark har ju en livlig kedjetankeverksamhet. Men varför nämnde jag inte i mitt svar den här saken som herr Ahlmark nu tar upp? Det var dels därför att den inte hörde till frågan och dels därför att det kanske kan vara oklokt att i Sveriges riksdag diskutera detaljprojekt innan man över huvud taget med säkerhet vet att det blir någonting av. Det är många parter som är inblandade här. Det är inte bara två regeringar, utan det rör sig givetvis också om internationella bankproblem, vilket jag antar att herr Ahlmark begriper utan att jag skall behöva förtydliga det mera. Följaktligen är jag tveksam om jag skulle ha gått utanför svaret. Jag tror icke att vi gagnar u-hjälpen genom att här diskutera frågor som är föremål för tämligen ömtåliga förhandlingar. Vad jag i mitt svar menar med att insatserna ligger i linje med gällande principer för u-hjälpen trodde jag verkligen att herr Ahlmark skulle kunna räkna ut utan att det skall behöva läsas upp igen. Det står i det beslut som fattades när direktiven för u-hjälpen antogs vid 1965 års riksdag, att om situationer kan uppstå då den politiska utvecklingen föranleder särskilda biståndsåtgärder, kan man tänka sig direkta biståndsinsatser. Jag vet inte säkert, men jag har för mig att sydafrikaproblemet där nämndes. Är det nu tillräckligt klart för herr Ahlmark vilken min position är?

Herr talman! Om herr Erlander inte vore så irriterad utan enbart talade om sakfrågan och inte så mycket om formalia, så skulle den här debatten bli klar på ungefär halva tiden. Jag tror mig nu ha fått ett besked om att när det i svaret sägs att insatser beträffande Zambia kan komma att aktualiseras, vilka ligger i linje med principerna för den svenska biståndspolitiken, så kan detta möjligen betyda att den svenska regeringen har för avsikt att prioritera Zambia längre fram. Vi har hittills aldrig fått något besked på den punkten, och vi har många gånger haft denna fråga uppe till diskussion. Därför tillät jag mig ställa den följdfrågan till herr Erlander. Det fanns också ett annat skäl till att jag ställde följdfrågor till herr Erlander. Under alla de Zambia-debatter vi har haft här i riksdagen har det varit en klyfta mellan tal och handling från regeringens sida: 1966 sade utrikesministern att han mycket väl förstod att Zambia behövde ett förvaltningsbistånd. Om Zambia ville ha det, skulle landet få det. Zambia ville ha det men har ännu ingenting fått. 1967 avslog man vårt krav att prioritera Zambia för svensk u-hjälp. Man kom med några vaga, välsinnade meningar — men ingenting positivt alls om de konkreta förslagen. Nu 21968 antyder statsministern att det blir mer u-hjälp till Zambia i framtiden — men ännu ytterst lite konkret eller konstruktivt. Bilden är tyvärr alldeles för likartad år från år; statsministern får ursäkta det. Man är tuff och positiv i tal men man är klen och hittills negativ i handling. Jag hoppas att den bilden nu kommer att förändras genom de positiva inslag som trots allt fanns i herr Erlanders anföranden. Meddelande ang. enkel fråga rådet och chefen för socialdepartementet: »Avser Statsrådet att skyndsamt föranstalta om att tillförlitliga informationer delges allmänheten angående fiskkonsumtion ur hälsosynpunkt?»

Herr talman! Jag har i förra veckan i medkammaren besvarat en fråga som gällde just nattjakten och jaktstadgan. Nu behöver jag kanske inte i hela dess vidd ta upp den diskussion som fördes där, eftersom herr Arvidson tydligen bara har ett ganska avgränsat önskemål i detta sammanhang, nämligen ändring vad gäller andjakten. Vi bör alltså relativt fort kunna komma till saken i det avseendet. Emellertid sade herr Arvidson avslutningsvis några ord som gör att jag får gå något längre. Han antydde att denna fråga kanske handlagts litet felaktigt — stadgan hade kommit strax efter det att riksdagen behandlat och antagit en ny jaktlag. Det ligger dock så till att beträffande dessa detaljer — jag uppfattar det trots allt som detaljer, herr Arvidson — ankommer det på Kungl. Maj:t att utfärda bestämmelser i administrativ ordning. Då säger herr Arvidson att vi borde ha hört oss för om Svenska jägareförbundets uppfattning. Ja, vilken uppfattning Svenska jägareförbundet har vet vi redan, herr Arvidson. Men det finns också andra parter som kan vara värda att höra i detta sammanhang. Jag vill erinra om att bland de remissinstanser som påyrkat att jakten skulle upphöra vid skymningen finns veterinärstyrelsen, statens veterinärmedicinska anstalt och viltforskningsrådet; jag nämner bara några av dem som jag finner tyngst vägande i detta sammanhang. — Det är fråga om en avvägning, och dessa remissinstanser företräder naturligtvis, för att ta ett exempel, en sådan synpunkt som att man så långt som möjligt skall undvika riskerna för skadskjutning och på det viset begränsa djurplågeriet. Detta således om det som herr Arvidson mer allmänt berörde. Men så några ord om den aktuella bestämmelsen och vilken betydelse den kan få när det gäller andjakten. Jag kan även därvidlag anknyta till skånska förhållanden och citera vad Skånska jägarsällskapet yttrat om inskränkningen av jakttiden. Sällskapet stöder faktiskt vad bl.a. veterinärstyrelsen uttalat och skriver: »För skyddet av småviltstammarna är det av stor betydelse att jakten avslutas vid solnedgången. Detta gäller icke minst fasanstammen. — — — Även för vildgässens vidkommande torde en begränsning av kvällsjakten vara påkallad.» Detta uttalar alltså Skånska jägarsällskapet. De anförda skälen visar att man på visst sakkunnigt håll bedömer förhållandena något annorlunda och i varje fall allmänt ansluter sig till dessa synpunkter. Men jag vill samtidigt framhålla att Skånska jägarsällskapet även uttalat att begränsningen inte bör gälla »jakt efter hjort, rådjur, räv, vildkanin och änder». Nu finns det emellertid en direkt angiven möjlighet att göra undantag. Jag förmodar att herr Arvidson läser Svensk Jakt. I nr 2 för i år av denna tidskrift finns en orienterande artikel om den nya jaktstadgan, skriven av kanslirådet Per Hildebrand, som varit med om att utforma stadgan. I artikeln heter det bl.a.: »Givetvis skall nattjaktförbudet inte gälla utan undantag. Tvärtom är det meningen att viss nattjakt i regel skall få ske men endast enligt bestämmelser som länsstyrelsen meddelar med stöd av föreskrifter från statens naturvårdsverk. — — — Det kan i sammanhanget tilläggas att möjlighet till ytterligare lokalt betingade undantag är avsedda att göras i framtiden, t.ex. beträffande skymningsjakt efter and eller grävling.» Det finns således klart uttalat att om det exempelvis nere i Skåne är ett allmänt intresse att undantag skall göras härvidlag, så har länsstyrelsen möjlighet att medge sådant. Jag skall inte ge mig in i en diskussion om huruvida det vore bättre att begränsa tiden för jakt på morgonen än att, som nu skett, begränsa denna tid på kvällen. Herr Arvidson menar att det förstnämnda alternativet skulle ha varit lämpligare. Rent allmänt har vi emellertid bedömt frågan på ett helt annat sätt. Vi har utgått från att det om morgnarna blir ljusare efter hand och att det då är betydligt lättare att söka upp ett skadskjutet villebråd. På kvällen är möjligheterna avsevärt sämre att finna ett skadskjutet villebråd. — Detta är ett av motiven till att vi gjort en begränsning av jakten på kvällen men inte någon motsvarande inskränkning på morgonen.

Herr talman! Statsrådet och jag brukar komma bra överens, och det verkar som om vi så småningom skulle kunna bli ense också i den här frågan. Jag gillar emellertid inte riktigt att man skall begära dispens hos länsstyrelsen för att få skjuta änder. Vem skall göra det? är det de som bor utmed Kävlingeån eller Höje å, eller skall det gälla hela länet? Då är det väl lika bra att ha en klar och tydlig bestämmelse som säger vad man får och inte får. Dispensförfarandet är enligt min mening över huvud taget inte till någon nytta. Det gör människor villrådiga, och så kommer avundsjukan in: Där får de jaga, men här får man inte, osv. I sanningens intresse vill jag naturligtvis erkänna att den nya jaktstadgan, betraktad i sin helhet, har flera förtjänster än nackdelar — men fördenskull skall man inte förstöra andjakten.

Morgonjakten är nog så bra för mig. Jag skall säga precis som det är: Mig gör det ingenting om vi inte får skjuta i skymningstiden. Om jägarna går hem innan änderna kommer blir följden nämligen att dessa slår och ligger kvar på morgonen. Då kan den som är pensionär och disponerar sin tid gå ut i ensamhet och skjuta vilt och ha riktigt trevligt. Det är emellertid inte alldeles demokratiskt, ty jakten är en hobby som många vill vara med om. Varför skall man då ordna den så att bara de som råder över sin tid får lov att skjuta änder? Kan vi inte alla få göra det? Det finns människor som slutar sitt arbete klockan fyra eller halv fem och då skall hem och äta men sedan vill stå på andpass; det kan vara en rolig avkoppling. Nu skall den möjligheten helt enkelt strypas så att det inte blir någon jakt av förrän på morgonen, då de börjar sitt arbete klockan sju och inte hinner med någon jakt. Statsrådet talade också om djurplågeri.

Herr talman! Det är möjligt att äldre människor och pensionärer går upp litet tidigare på morgonen än andra; kanske lägger de sig också litet tidigare. Om en person är mycket jaktintresserad råder det emellertid inte något förbud mot att han stiger upp tidigt på morgonen och går ut och jagar. Han bör kunna hinna sköta sitt arbete i alla fall. I stort är vi tydligen ändå överens. Herr Arvidson konstaterar att det finns möjligheter till dispens men gör den invändningen att sådana leder till tråkigheter — det blir avundsjuka osv. Det ankommer kanske inte på mig att ge något slags anvisningar om hur länsstyrelserna skall handla, men det behöver inte vara uteslutet att man i en generell bestämmelse förklarar att det i vederbörande län är tillåtet att jaga t.ex. en timme efter solnedgången. Ingenting hindrar att man gör på det sättet. En förutsättning är naturligtvis att önskemål härom framställs lokalt, och frågan bör sedan prövas av länsstyrelsen. Uteslutet är emellertid inte, herr Arvidson, att generell dispens kan ges.

Herr talman! Kammaren går nu att remittera = till - konstitutionsutskottet Kungl. Maj:ts proposition nr 27, som innehåller förslag till ändringar i regeringsformen. Redan under den allmänna motionstiden frambar jag tillsammans med några andra ledamöter av denna kammare en motion i vilken vi anlade några principiella synpunkter på dessa problem.

Vi har också föreslagit att författningsreformen inte skall träda i kraft förrän år 1972 och att höstens andrakammarval sålunda skall avse fyraårsperioden 1969— 1972. Vilken ställning utskott och kamrar kan komma att ta vet vi ännu inte, men det är möjligt att riksdagen inte kommer att gå på den linje som vi föreslagit i vår motion. Jag vill emellertid erinra om att det är en växande opinion i landet såväl bland kommunalmännen som bland menige man mot införandet av treårsintervallerna och den gemensamma valdagen. Om ett beslut fattas i enlighet med förslaget i proposition nr 27 tror jag att det blir anledning att framdeles återkomma. Herr talman! Jag har ingen erinran mot remissen.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

Efter samråd med andra kammarens talman får jag meddela, att arbetsplenum nästa vecka, onsdagen den 21 dennes, som i den preliminära planen utsatts till kl. 10.00 eller 14.00, kommer att taga sin början kl. 14.00. Jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att till dagens plenum utdelats en sammanställning över de ärenden, som behandlas vid plenum i dag och till vilka reservationer anförts. Det är min avsikt att i fortsättningen försöksvis utdela sådan sammanställning till varje arbetsplenum för att ge ledamöterna en lättillgänglig översikt över föreliggande reservationer. Som framgår av sammanställningen har däri upptagits bl.a. det antal reservanter från varje parti, som står bakom reservationerna. Jag får vidare fästa ledamöternas uppmärksamhet på att i dag har utdelats en preliminär ärendeplan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden under tiden fram till påskuppehållet. dels att riksdagen måtte med avslag på Kungl. Maj:ts proposition nr 1, såvitt här vore i fråga, ur budgeten, med undantag för anslag under beteckningen »avlöningar», avföra samtliga anslags

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 15 i anledning av motionerna I: 620 och II: 774 beträffande vissa anslags uppförande i statsbudgeten har fogats en reservation av utskottets högerledamöter. Ungefär likalydande krav har framställts vid ett flertal tidigare riksdagar. I reservationen anföres att goda skäl nu anses föreligga för vidtagande av de åtgärder som motionerna innefattar. Förslaget innebär en anpassning av budgettekniken till ett modernare synsätt, att den nuvarande detaljrika bindningen av små belopp ersätts med en sammanföring av dessa småbelopp till en klumpsumma. Detta skulle innebära en större frihet för vederbörande departementschef att fördela anslag till olika ändamål, allteftersom behoven uppkommer, och även ge möjlighet till besparingar. Utskottets majoritet har inte heller i år funnit något intresse för motionernas yrkande med motivering att motioner av motsvarande innebörd under ett flertal år prövats och avslagits av riksdagen. Och man säger vidare att några skäl för ett ändrat ståndpunktstagande inte föreligger. Men denna motivering måste innebära att utskottets majoritet är dåligt underrättad. För en vecka sedan fick ledamöterna på sitt bord en skrift som innehöll en studie i den offentliga verksamhetens ekonomi, en skrift som vid samma tillfälle ganska utförligt refererades både i televisionen och i dagstidningarna. Jag skall bara ta ett citat från en dagstidning som har rubriken »Nytt system för redovisning». Man säger där: »Redan under nästa budgetår vill 1964 års försvarskostnadsutredning att ett nytt budgetredovisningssystem «skall börja införas i försvaret. Principen blir en strävan efter effektivitet, på samma sätt som inom näringslivet. Regementschefen blir företagare. De stela detaljerade anslagsposterna som nu finns skall bort. Chefen får en klumpsumma att röra sig med och har ekonomiskt ansvar för resultatet. Resultatet bör bli en klarare blick över vad försvaret egentligen kostar, ett kostnadsmedvetande hos alla, bättre samordning och balans inom programmen, mer decentraliserat ansvar, och därmed arbetsglädje och effektivitet.» I den skrift som jag tidigare nämnt om säger man att det gäller för övrigt inte bara att jämföra redan kända metoder, minst lika viktigt är att ständigt hitta på nya. Och i den offentliga verksamheten driver inte — som för ett företag — marknadsförhållandena mer eller mindre fram omläggningar av driften. Man får i stället vidta medvetna rationaliseringsåtgärder. Herr talman! Detta är några synpunkter som på senare tid framförts i offentliga utredningar, alltså inte av högerpartiet, men som väl sammanfaller med vad motionärerna vid ett flertal Jag anser inte någon ytterligare motivering behövlig, utan kan konstatera att vi i dag har skäl som talar för ett ändrat ståndpunktstagande från majoritetens sida. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 15 fogade reservationen.